Herr talman! Låt mig tillägga ytterligare några synpunkter utöver dem som redan anförts av herr Nilsson i Kalmar. Min personliga inställning i denna fråga är klar sedan länge. Av såväl försvarspolitiska som regionalpolitiska skäl är jag inte övertygad om att det är riktigt att lägga ned F 12 i Kalmar. Flottiljen har, förutom sin uppgift som övningsförband, en icke obetydlig bevakningsuppgift utmed den långa kusten i Kalmar län och i sydöstra Sverige. Men det är framför allt de regionalpolitiska konsekvenserna av en nedläggning av F 12 som blir allvarliga. Vi kommer att förlora drygt 400 arbetstillfällen inom Kalmarregionen och länet. Detta skall ses mot bakgrund av att Kalmarregionen och Kalmar län tyvärr tillhör de svagare områdena utanför stödområdet. Enligt vad arbetsmarknadsministern upplyste om vid den socialdemokratiska partidistriktskongressen i Västervik i april i år har länet genom statlig medverkan tillförts ca 1000 nya arbetstillfällen under den senaste tioårsperioden. Det är naturligtvis en insats som vi från länets sida är utomordentligt tacksamma för, men jag vill notera att länet trots denna insats har svårt att hålla sina befolkningssiffror.

Det är mot bakgrunden av detta allvarliga läge som vi socialdemokrater i länet har motionerat om att F 12 skall bibehållas. Vi biträder emellertid, som herr Nilsson i Kalmar har understrukit, propositionens förslag om att en nedläggning av två flottiljer fullföljes. För mig framstår vårt motionsförslag som det enda realistiska förslaget, om man över huvud taget menar allvar med att behålla F 12. Om man på borgerligt håll avser något annat än bara läpparnas bekännelse, bör man därför stödja oss vid voteringen, som kommer om en stund. Då blir det majoritet för ett bibehållande av flottiljen. Självfallet innebär detta underförstått att regeringen får pröva nedläggningen av en annan flottilj. När jag konstaterar detta — att vårt förslag är det enda realistiska — utgår jag från att exempelvis moderaternas förslag inte vinner gehör utanför det egna partiet och därmed saknar betydelse i detta sammanhang. Mittenreservationen är så dunkelt skriven att det är svårt att få något grepp om dess innersta syfte. Man vill skjuta avgörandet fram till år 1977. Jag ställer frågan: Ligger i detta förslag någonting annat än att man vill skjuta avgörandet till efter 1976 års val för att därefter avveckla flottiljen? Om så skulle vara fallet, är det enligt mitt förmenande närmast ett cyniskt sätt att behandla både personalen vid flottiljen och den region som berörs. Det finns dessutom ett avsnitt i denna reservation som jag skulle vilja ha förtydligat. Det gäller kostnaderna för uppskovet. Enligt gjorda beräkningar kommer varje år av uppskov att kosta 55 milj.kr., räknat i prisläge från februari månad i år. Det står i reservationen att en del av dessa kostnader bör täckas av medel utanför försvarsramen. Här skulle jag vilja ha en precisering. Hur stort belopp skall man ta utanför försvarsramen, och var skall man ta de pengarna? Det har inte klart sagts ut. Är det meningen att man skall täcka hela beloppet, 110 milj.kr., utanför försvarsramen, och är det meningen, som det har antytts här av åtskilliga talare — och icke motsagts — att man skall ta det av AMS medel, då blir jag väldigt fundersam. Det skulle förvåna mig om exempelvis länets riksdagsmän är beredda att för ett uppskov på enbart två år lägga 110 milj.kr. när vi i länet har så många andra angelägna uppgifter som kostar pengar. Jag tänker exempelvis på den urusla vägen från länsgränsen till Kronobergs län över Örsjö och Nybro till Kalmar. Skulle verkligen uppskovet gå före ett sådant arbete? Jag ställer frågan. Det skall bli intressant att se vid voteringen hur ledamöterna från Kalmar län reagerar. Herr talman! Med det anförda ber jag i likhet med herr Nilsson i Kalmar få yrka bifall till motionen 1994.
Herr talman! Debatten har kanske pågått länge nog, och det finns ingen anledning att nu på slutet ta upp sakfrågorna till närmare granskning. Jag vill endast säga att herr Petersson i Nybro nog har tagit fel på årtal. I reservationen står att vi vill skjuta på beslutet i avvaktan på 1977 års försvarsbeslut, inte i avvaktan på 1976 års val.

Herr talman! Det har riktats repliker mot mig vid ett par tillfällen då jag på grund av den debattordning som gäller i kammaren inte har haft möjlighet att svara. Herr Träff tvivlade på de uppgifter som jag lämnade beträffande kostnaderna, och han undrade varifrån jag hade fått de uppgifterna. Det vill jag gärna redovisa. Jag har fått de uppgifter han åsyftade från flygstaben. Herr Schött bad mig förklara hur man kan försvara att Kalmar blir det enda länet utan fredsförband. Han motiverade frågan med en antydan om att försvaret av Kalmar län skulle försvagas i händelse av ofred. Det är riktigt att om fredsförbandet dras in finns det inget utbildningsförband kvar i Kalmar län, men i fråga om krigsorganisationen blir det inte någon sådan förändring som herr Schött antyder. Herr Börjesson i Glömminge talade om fördelen med ett uppskov från personalens synpunkter — flera skulle uppnå pensionsåldern osv. Till det vill jag bara foga den kommentaren att inte någon enda av de anställda kommer att avskedas. Sedan sade han också att om operativa faktorer har varit avgörande, varför har man då redovisat kommunalskattens effekter i olika kommuner. Det är inte så lätt att göra alla till lags. Någon talare i debatten klagade över att redovisningen inte var fullständig. Men förslaget grundar sig på en sammanvägning av militärt operativa, regionalpolitiska och ekonomiska faktorer där de operativa motiven har vägt mycket tungt. Slutligen vill jag svara på de två frågor som herr Bergman i Nyköping ställde till mig. Den ena frågan gällde artilleriflygskolans lokalisering. Han nämnde att försvarets fredsorganisationsutredning har i uppgift att utreda den frågan. Det är riktigt att den frågan är under utredning även om FFU inte behandlar den f. n. Överbefälhavaren har uppdragit åt chefen för armén att i samråd med chefen för flygvapnet och försvarets rationaliseringsinstitut utreda frågan om artilleriflygskolans framtida förläggning. Chefen för armén har ännu inte redovisat sitt resultat. Utan att föregripa utredningen vill jag bara redovisa min personliga uppfattning. Enligt den talar många skäl för att skolan ligger kvar i Nyköping. Den andra frågan gällde mörkerflygningen. Jag vill svara att under resten av 1970-talet, då flygflottiljen ligger kvar i Nyköping, kommer mörkerflygning i viss utsträckning att förekomma på samma sätt som hittills fastän i mindre omfattning, eftersom en viss avtrappning av verksamheten vid flottiljen kommer att genomföras. När flottiljen har lagts ned kommer i princip ingen mörkerflygning att företas över Nyköping annat än i samband med större övningar. Sådana förekommer dock mycket sällan — kanske någon gång vartannat år.
Herr talman! Jag tackar herr Gustafsson för upplysningen om att han hade hämtat sina siffror från flygstaben. Jag bör då kanske nämna att mina siffror är hämtade ur en statistik som är sammanställd i försvarsdepartementets planeringsoch budgetsekretariat. Det verkar som om det skulle finnas behov av någon form av sam ordning, så att den information som lämnas till oss och svenska folket och som ligger till grund för besluten här blir något mera entydig än vad dessa två uppgifter ger vid handen.
Herr talman! Det gällde hur man ville försvara att Kalmar län skulle vara enda länet utan något fredsförband. Av herr Gustafssons anförande kunde man nästan få den uppfattningen att försvaret av Kalmar län blir starkare genom att man drar in vår flottilj ——-. Låt mig då än en gång citera militärbefälhavaren för södra militärområdet. När det gäller incidentberedskapen hänvisar han till en hemlig bilaga. Jag citerar i övrigt: ”Av statistiken framgår att Kalmar har varit och är en mycket värdefull bas inom incidentberedskapen. Vad gäller insatser inom sydvästligaste delen av Östersjön kompletteras den och kan till viss del ersättas av Ronneby, Ljungbyhed och Ängelholm. När det gäller insatser mot företag öster och sydost om Öland och Gotland är däremot Kalmar jämte Visby de klart lämpligaste baserna. Vidare bör uppmärksammas att F 12 nuvarande övningsområden är förlagda till just dessa områden och flygplan i luften ofta tas från ordinarie övningar och sätts in i incidentberedskapsuppdrag. Det är således till klar fördel för incidentberedskapen om baseringsmöjligheterna på Kalmar kan bibehållas.

Sedan vill jag bara till slut ännu en gång erinra om vad det betyder för ett län att bli utan ett försvarsförband. Jag finner det mycket allvarligt inte minst med hänsyn till försvarsviljan. När det gäller vårt försvar är det ändå ytterst försvarsviljan det beror på. Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Herr Schött ville göra gällande att incidentberedskapen blir lidande. Vi har studerat den också, och jag vill påstå att den inte kommer att minska. På vad sätt denna beredskap skall upprätthållas kan jag inte uttala mig om här i kammaren. Herr Schött åberopade vissa militära auktoriteter. För min del vill jag hänvisa till överbefälhavaren, och jag kan väl svara med ungefär samma mynt som herr Schött och säga att jag faktiskt tror mer på överbefälhavarens militära kvalifikationer och förmåga att bedöma de uppgifter som han har att bedöma, nämligen de operativa faktorerna, än på herr Schötts.

Herr talman! I proposition nr 21 har regeringen framlagt förslag till ett nytt system för skyddsrumsbyggandet och finansieringen av detsamma. Systemet innebär väsentliga ändringar av nuvarande principer. Anordnandet av skyddsrum får fast anknytning till kommunernas planering av bebyggelsen, och kommunerna får därigenom ansvar för att skyddsrummen anordnas på ändamålsenligt sätt. Skyddsrum skall i princip alltjämt betalas av den som uppför nya anläggningar eller bostäder i skyddsrumsorterna. Kostnader för det behov av skyddsrum som avser bostäder skall dock ersättas med statsmedel. I övrigt tas en särskild skyddsrumsavgift ut av anläggningens eller byggnadens ägare i samband med att byggnadslov ges för byggnadsföretaget. I det nya systemet ingår också skyldighet för kommuner att i vissa fall ställa i ordning skyddsrum i anläggningar och byggnader som redan finns. Åtgärden har främst betydelse för skyddet av befolkningen i de större städernas innerområden, där skyddsrum f.n. i stor utsträckning saknas. Regler om ersättning med statsmedel för sådana åtgärder ingår också. Under försvarsutskottets behandling av propositionen och av i anslutning därtill väckta motioner har främst prövats om propositionen föregriper civilförsvarets pågående perspektivplanering eller annan planering som skall sammanvävas i 1977 års försvarsbeslut.

Utskottet har beträffande det nya finansieringssystemet anfört att det skall anpassas så att man undviker eventuella risker för regionala olikheter när det gäller den ekonomiska belastningen. Utskottet förutsätter också att det nya systemet inte föranleder ökade kostnader för kommunerna. Herr talman! Av utskottets skrivning framgår att resultaten av förberedelserna för nästa försvarsbeslut i olika avseenden kan påverka planeringen för skyddsrumsbyggandet även efter dagens riksdagsbeslut. På grund av detta och de uttalanden utskottet gör kan, som framgår av det särskilda yttrandet, även andre vice talmannen och jag ansluta oss till utskottets enhälliga betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 17 speglar en bred enighet bakom det förslag till nytt system för skyddsrumsbyggandet och dess finansiering som förelades riksdagen i propositionen 21. Den breda enigheten är värd att uppmärksammas, med tanke på att det i anslutning till propositionen väckts ett par motioner som yrkade avslag på propositionen. Dess bättre fanns det inte något underlag för dessa värderingar — i varje fall inget gensvar i utskottet. Utskottet har avvisat de förslag som framfördes i motionerna och ställer sig bakom propositionen. Utskottet gör dock ett par påpekanden. Det ena gäller skyddsrumsavgiften, om vilken utskottet säger att det är viktigt att den avvägs så att regionala olikheter undviks när det gäller den ekonomiska belastningen. Det andra påpekandet gäller kostnader för planeringen av skyddsrumsbyggandet för kommuner med skyddsrumsorter. Här har utskottet förutsatt att det nya systemet inte föranleder ökade kostnader för de berörda kommunerna. Den särskilda delegationen som avses förbereda den nya planeringen torde kunna belysa denna fråga. Dessutom bör det påpekas att kommunerna får del av de besparingseffekter som det nya systemet innebär. Herr talman! Med dessa motiv finner jag alla skäl att yrka bifall till vad utskottet hemställt i sitt betänkande nr 17. Jag skulle emellertid också något vilja beröra det som herr Petersson i Gäddvik har försökt motivera i det särskilda yttrandet till utskottets betänkande — om än det hade varit bättre om detta yttrande aldrig kommit till stånd, för något väsentligt i det yttrandet kan jag inte läsa in. Det har väl närmast tillkommit som ett försök att freda samvetet. Jag tror det är viktigt att vi får gå vidare när det gäller skyddrumsplanerandet. Det är väl det som gjort att utskottet varit enhälligt — trots en del funderingar kring civilförsvarets perspektivplan och kring det som eventuellt i 1977 års beslut kan påverka den framtida försvarsinriktningen. Jag tycker ändock — och där har utskottet gjort samma bedömning — att det nu är viktigast att komma in i ett aktivt skede i skyddsrumsbyggandet. Det är också den bedömningen som helt präglar utskottets skrivning.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar framhålls att det är säkerhetspolitiskt motiverat att anordna och ställa i ordning skyddsrum för befolkningen, och att detta sker i fredstid. Möjlighet att skydda befolkningen är en av förutsättningarna för ett meningsfullt försvar, heter det vidare. Naturligtvis är det så, det kan ju sägas utgöra grunden för ett meningsfullt försvar. Riksdagen beslutade 1972 att det skulle byggas skyddsrum även för låghusbebyggelse. Samtidigt beslöt riksdagen upphäva den undantagsbestämmelse som tidigare befriade de 14 större städerna från skyddsrumsplikt i innerområdena. Det är alltså i långa stycken en effektuering av riksdagens beställning från 1972 som nu sker. Herr talman! Jag skall inte bli mångordig. Utskottet är enigt, vilket är mycket glädjande. Enligt utskottets mening kan nästa försvarsbeslut få betydelse för skyddsrumsbyggandet främst beträffande: 3. Ambitionen när det gäller civilförsvarets förmåga med hänsyn till bedömda behov och kostnader. 4. Möjligheterna inom totalförsvaret att åstadkomma förvarning vid flyganfall. Antalet skyddsrumsorter är f. n. ca 200 och det är huvudsakligen orter med mer än 5 000 invånare. Liksom hittills föreslås att regeringen skall fastställa vilka orter som skall vara skyddsrumsorter. Civilförsvarets perspektivplan och förslag från 1974 års försvarsutredning avses ge underlag för att bedöma vilka orter som i fortsättningen bör vara skyddsrumsorter. Utskottet anser att det generella undantaget från att bygga skyddsrum i de största tätorternas innerområden bör upphävas utan ytterligare dröjsmål. Planering och åtgärder för att minska bristen i fråga om skyddsrum i dessa områden bör sättas i gång snarast. Sådana åtgärder bör ersättas med statliga medel. Vad utskottet nu har anfört i dessa stycken bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Herr talman! I övrigt vill jag hänvisa till och yrka bifall till utskottets enhälliga skrivning.

Herr talman! Jag vill inleda med att säga att vi från centerns sida är tillfredsställda med det förslag till nytt system för skyddsrumsbyggande som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Om det vittnar den enighet som föreligger i fråga om utskottets skrivning. I.det nya systemet får skyddsrumsbyggandet, vilket inte alls är oviktigt, en fastare anknytning till kommunernas planering av bebyggelsen. Kommunerna får härigenom ett direkt ansvar för att skyddsrummen anpassas och planeras för de verkliga behov som föreligger i de kommuner där skyddsrum skall anordnas. Planeringen avser vidare inte bara behovet av skyddsrum i anslutning till den fortlöpande byggnadsproduktionen. Den fångar också in bebyggelse för vilken det tidigare inte förelegat skyldighet till planering och anordnande av skyddsrum. Jag avser då närmast låghusbebyggelse och liknande. Planeringen innebär också åtgärder för att få fram skyddsrumsplatser i vissa tätorters innerområden, som hittills varit undantagna från skyddsrumsbyggande. Denna åtgärd har stor betydelse framför allt för skyddet av befolkningen i de större tätorternas innerområden. Försvarsministern anmäler i propositionen att han avser att föreslå att detta undantag skall försvinna. Utskottet har också markerat att det här generella undantaget bör upphävas utan ytterligare dröjsmål och anför att riksdagen bör som sin mening ge regeringen detta till känna. Vidare finns det anledning poängtera att man — genom att kommunerna i det nya systemet får en fastare planering av behovsanpassningen av skyddsrumsbyggandet — bättre kan tillgodose kravet på en meningsfull användning av skyddsrummen i fredstid. I det nya system som nu föreslås bör man också bättre än tidigare kunnatillvarata de planerings-och besparingseffekter som det nya systemet onekligen innebär. Vid utskottsbehandlingen av propositionen 1975:21 har det ur centerpolitisk synpunkt varit angeläget att på några väsentliga punkter nå fram till enighet i utskottsskrivningen, vilket vi har gjort främst avseende finansieringen och kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. När det gäller anpassningen av finansieringssystemet gör utskottet två tillkännagivanden. Det första innebär att man anpassar finansieringssystemet så att man undviker eventuella risker för regionala olikheter när det gäller den ekonomiska belastningen. Det finns skäl att anta att skyddsrumsskyldigheten blir speciellt omfattande i vissa gränsområden och regioner, som får anses strategiskt särskilt känsliga. Jag förmodar att som exempel kan anföras vissa områden längs Östersjön, i övre Norrland och på Gotland. Självfallet måste finansieringen vara så anpassad att kommuner inom områden av detta slag inte drabbas hårdare än övriga delar av landet. Ur centerpolitisk synpunkt finner vi det värdefullt att utskottet också klart markerat detta. Det andra tillkännagivandet i vad gäller finansieringen avser kommunernas planeringskostnader för anordnandet av skyddsrum. Herr Brännström var tidigare inne på detta spörsmål. I det sammanhanget skriver utskottet att man förutsätter att det nya systemet inte föranleder ökade kostnader för kommunerna. Kostnaderna för skyddsrumsplaneringen kommer otvivelaktigt med det ökade ansvar och de uppgifter som kommunerna får i det nya systemet att medföra ökade kostnader för dessa. Det måste då, inte minst med hänsyn till verksamhetens art, vara så att kommunerna kompenseras för sina merkostnader. I flera sammanhang har inte minst vi från centern betonat, att staten inte bör ålägga kommunerna nya utgifter utan att ekonomiskt ersätta dem härför. Mot denna bakgrund tycker jag att utskottets tillkännagivande i detta avseende är mycket betydelsefullt. Det finns flera punkter i den omfattande proposition vi nu diskuterar som skulle ha kunnat tas upp i kammardebatten, men eftersom det råder full enighet i dessa frågor har jag bara, herr talman, velat ange några skäl som har varit vägledande för vårt partis ledamöter i försvarsutskottet — Nr 81 vid behandlingen av det ärende som föranlett utskottets betänkande nr Torsdagen den

Herr talman! På grund av att jag var inställd på att votering skulle företas i föregående ärende hann jag tyvärr inte ta med manuskriptet till detta anförande när jag sprang från mitt rum. Jag vill emellertid framhålla att de krav som vi från vänsterpartiet kommunisterna framfört i en motion om de yrkesmedicinska klinikerna inte blivit tillgodosedda i utskottets skrivning. De yrkesmedicinska klinikernas uppgifter är att ge underlag för forskningen på arbetsmiljöns område, att hålla kontakt med företagshälsovården och skyddsombudsverksamheten osv. och förse dessa med uppgifter. Vi har i vårt land inte kommit särskilt långt när det gäller inrättandet av yrkesmedicinska kliniker. Endast i Örebro och i Lund finns sådana kliniker som 1963 års utredning ansåg att man borde inrätta. I övrigt är det fråga om ett dåligt hopkok, och det är ännu icke klart med de tjänster som behövs. Utskottet säger i sin skrivning att yrkesmedicinska kliniker kan åstadkommas enligt nuvarande linjer, men så är inte fallet. Vi vet att i Uppsala finns det ingenting i dag. Vi vet att i Göteborg har man ett yrkesmedicinskt centrum som ligger under den medicinska kliniken. Vi vet också att den yrkesmedicinska kliniken i Stockholm sorterar under Karolinska sjukhuet, och inte heller där finns de tjänster som skulle behövas. Om vi tittar på anledningen till att de yrkesmedicinska klinikerna inte har kommit till stånd, finner vi helt naturligt i bottnen en brist på intresse för arbetsplatsernas miljöproblem. Här i landet har initiativförmågan i alla tider varit undermålig när det gällt att se till att få en bättre yrkesmedicin. Ändå har det ställts krav på detta område under 20 års tid. Redan 1958 talade en utredning om ungefär hur yrkesmedicinen skulle organiseras. 1963 kom ytterligare en utredning, som drog upp riktlinjer för hur de yrkesmedicinska klinikerna skulle vara beskaffade: de bör ha läkartjänster, de bör ha teknikertjänster och de bör givetvis också ha övrig laboratoriepersonal. I de sammanhangen har man inte utgått från arbetarnas bästa, inte tagit hänsyn till arbetsplatsens folk, utan grunden har varit den profittanke som det kapitalistiska systemet ändå vilar på. Man har inte tänkt på de människor som utsätts för miljöriskerna — plaster, lösningsmedel, gifter, gaser, buller, vibrationer osv. — och fört fram deras berättigade synpunkter. Med detta mycket kortfattade och snabbt improviserade anförande ber jag att få yrka bifall till den reservation som fru Marklund har fogat till so

Herr talman! Gudrun Sundström och jag har motionerat om en utredning för förbättring av den psykiatriska specialistutbildningen för läkare. Utskottet har på ett häpnadsväckande lättvindigt sätt avstyrkt motionen. Först ger utskottet en beskrivning av en pågående försöksverksamhet inom den medicinska grundutbildningen, där man har utbytt två veckors psykologi mot medicinsk psykologi och samhällsmedicin, omfattande sex till tio veckors utbildningstid. Enligt vad jag erfarit har alla medicinska fakulteter åtta veckors utbildning i dessa ämnen. Vi kan väl med tillfredsställelse notera att läkarnas grundutbildning förbättrats något då det gäller att försöka sätta in de somatiska sjukdomarna i en helhetsbild, men vi kan samtidigt konstatera att det inte är en dag för tidigt. Under mycket lång tid har det ju varit känt att bakom somatiska sjukdomar ofta kan ligga både miljömässiga och psykiska orsaker. Utskottet går därefter över till att beröra specialistutbildningen för psykiater men hänvisar då till betänkandet Den psykiatriska vårdens målsättning och organisation. Man framhåller att i detta betänkande förutsätts att psykiater på primärvårdsnivå skall arbeta i team och att ”i dessa team psykologiska faktorer skall särskilt beaktas av psykolog och sociala faktorer särskilt av kurator. Därmed har enligt betänkandet kravet på en väsentligt annorlunda psykiaterutbildning förlorat sin bärkraft. Vi anser att detta är ett orimligt påstående. Vi anser även att det är felaktigt att i dag hänvisa till betänkandet om psykiatrisk målsättning och organisation, då detta fått ett mycket dåligt gensvar i remissomgången. Man kan därför från socialstyrelsen ej lägga något förslag om den framtida psykiatrins utformning. Dessutom anser vi att det är fel att bygga psykiaterns utbildning på den enmansutredning som ligger till grund för utskottets uttalande. Utredaren föreslår ingen annan förändring i psykiaterns utbildning än att psykoterapiutbildning blir obligatorisk. Psykoterapin, har vi påpekat i motionen, är oerhört väsentlig, och vi känner tillfredsställelse med att man nu planerar för ett obligatorium för fler personalgrupper inom psykiatrin. När läkarna är färdigutbildade har de 20 års skolgång bakom sig. De allra flesta har ej haft någon som helst kontakt med arbetslivet, utan de har levt inom skolans och universitetets väggar i en skyddad och konstlad miljö. Det övervägande antalet läkare kommer från miljöer där man ej haft någon direkt kontakt med arbetarnas hemmiljöer. När de sedan börjar som praktiserande läkare, kommer majoriteten av deras pa tienter just från de miljöer som för dem är helt okända. Nu för tiden gör läkare aldrig eller ytterst sällan hembesök, varför de inte ens den vägen har möjlighet att skaffa sig kunskaper om de olika miljöer som finns ute i samhället. Det vore därför rimligt att det i den teoretiska utbildningen ingick ämnen som kunde ge psykiatern möjligheter till förståelse för och kunskaper om människornas problem bl.a. i arbetslivet och i familjerelationerna. De psykiska besvären orsakas av en kombination av konstitution och miljö. Läkaren har den första kontakten med patienten, varför han måste göra en helhetsbedömning för att sedan kunna remittera till psykolog och kurator. Eftersom de psykiska besvären ej endast är en medicinsk fråga utan i lika stor omfattning en social, är det ej rimligt att psykiater skall ha en sådan ensidig medicinsk utbildning som de har i dag och som kvarstår enligt förslaget. Det kan ej heller anses rimligt att läkare själva skall utreda och planera sin specialistutbildning, eftersom så många av samhällets andra serviceorgan är medarbetare på psykiatrins område. Skall den nuvarande medicinska inriktningen även i fortsättningen gälla, kan det ej vara befogat att läkaren skall ha den första kontakten. Då bör den kontakten övertas av psykolog eller kurator som har en betydligt bredare utbildning på det psykologiska och sociala planet, och dessa får i sin tur remittera till läkare. Ett första steg när det gäller att få en förbättrad psykiatrisk vård är att förbättra utbildningen. Psykiatern i dag — och även i framtiden — är klinikchef och skall som sådan ange innehållet och målsättningen i vården. Många av de i dag verksamma psykiaterna är medvetna om sin dåliga utbildning och känner sig oerhört pressade i sin situation, då deras utbildning ej motsvarar de förväntningar och krav som ställs. Alla vi som arbetar inom den sociala sektorn vet att de psykiska besvären ökar och att människor i allt större omfattning söker specialister. Antalet intagna i sluten psykiatrisk vård år 1973 var 69 000, och antalet patientbesök i öppen psykiatrisk vård var 516 000. Vi har motionerat för en mycket stor grupp människor som är beroende av att det finns välutbildade psykiater. Dessa människor har stora svårigheter att själva föra sin talan och ställa krav. De har heller ingen intresseorganisation som företräder dem. Skall det i framtiden råda samma förhållande som rått alltsedan den psykiatriska vården startades i Sverige — att socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet styr utbildningen och innehållet i psykiatrin? Eller skall de människor som har psykiska besvär få föra sin talan för en förbättrad psykiatrisk vård genom att en bred debatt tas upp i samhället, bl.a. i utbildningsfrågan? Herr talman! Jag har i dag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag skall återkomma snarast möjligt i denna fråga.

Herr talman! Först några ord till herr Franzén i Stockholm. Herr Franzén säger att vpk har inte fått de krav tillgodosedda som man har ställt i fråga om de yrkesmedicinska klinikerna. Men det skiljer nog inte så mycket mellan kraven i vpk:s reservation och utskottets betänkande. Mycket av den kritik som herr Franzén framförde här i kammaren och den ytterligare kritik som han sannolikt hade tänkt framföra, om han hade haft sitt manuskript med sig, har han inte underlag för i reservationen.

Jo, vi säger så här på s. 29: ”På grund av det anförda och då det finns anledning räkna med att FV-block i yrkesmedicin kommer att ingå i den fördelning av FV-block för tiden fr.o.m. år 1976, varom förslag kommer att framläggas för socialdepartementets sjukvårdsdelegation i juni i år, bör motionen 1975:1257 i här aktuell del inte föranleda någon åtgärd av riksdagen. Utskottet avstyrker således motionen i motsvarande del.” Yrkesmedicin som specialitet har inte inrättats förrän den 1 januari i år och ingår alltså inte i FV-blocken för utbildning av yrkesmedicinare i den tidigare fastställda fördelningen. Då utgår utskottet från att när det nu sker en ny fördelning skall man också ta hänsyn till yrkesmedicinen och på det sättet kunna tillgodose behoven. Till fru Hjalmarsson vill jag säga att vi har visst inte behandlat motionen av fru Hjalmarsson och fru Sundström så lättvindigt som fru Hjalmarsson påstår. Vi har på s. 25 i utskottsbetänkandet redovisat vad som är på gång.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

Herr talman! Om det är så som herr Gustavsson i Alvesta säger, att skrivningen i utskottets betänkande i stort sett är av samma lydelse som skrivningen i vår motion, vad har det då funnits för anledning för utskottet att avstyrka motionen? Nej, herr Gustavsson, när riksdagen behandlade denna fråga 1973 talade utskottets talesman om sjukvårdshuvudmännens beredvillighet och sade att den hade lett till framgångar, men den beredvilligheten har då inte medfört de framgångar som man hade anledning räkna med. Därför måste det bli ett beslut här och nu, så att vi kommer i gång med denna verksamhet, som har släpat efter och kommer att släpa efter med den skrivning som utskottet här har gjort. Beträffande FV-blocken för specialistutbildning av yrkesmedicinare har utskottet lovat bot och bättring. Därför har vi inte reserverat oss denna gång. Men läget är ganska kritiskt, när vi här i landet i dag inte har mer än tio tolv specialistkompetenta yrkesmedicinare. I avsaknad av behörighet för yrkesmedicinare — dvs. högre status, flera tjänster, bättre befordringsmöjligheter, högre löner, bättre forskningsmöjligheter osv. — har vi inte kunnat bygga ut verksamheten så att flera läkare kunde få behörighet, säger herr Gustavsson. Men vad är det som har hindrat behörighet tidigare? Jo, det är naturligtvis uraktlåtenheten att utbilda yrkesmedicinare och avsaknaden av intresse för frågorna på arbetsmiljöområdet osv. Nej, det måste till kraftåtgärder för att utbildningen skall komma i gång! Och vi kommer nogsamt att följa utvecklingen och de utfästelser som utskottet har gjort om FV-blocken. Vad sedan angår de yrkesmedicinska klinikerna finns det en sådan klinik i Örebro som uppfyller de rekommendationer som uppställdes av den utredning som blev klar med sitt betänkande 1963, alltså för tolv år sedan. Dessutom finns det en klinik i Lund som också uppfyller de rekommendationerna. Ja, den är t.o.m. litet bättre. Man har där fem läkartjänster och sex teknikertjänster. Men denna yrkesmedicinska klinik i Lund fanns redan innan utredningen tillsattes. I Stockholm finns två mindre kliniker, en på Karolinska sjukhuset och en på Södersjukhuset. I det övriga landet finns inga yrkesmedicinska kliniker. I Göteborg har man något som kallas för yrkesmedicinskt centrum. Den lösningen är inte särskilt bra, eftersom man där helt saknar yrkesmedicinska läkare. Det finns bara en obesatt tjänst, och flera är inte tänkta f. n. Om det fanns en central yrkesmedicinsk klinik vid Sahlgrenska sjukhuset kunde den organisationen möjligen fungera. I Umeå har man sedan länge planerat en yrkesmedicinsk klinik och även utlyst en professorstjänst, men ingen har sökt den tjänsten. Detta är naturligtvis också ett resultat av att man inte långt tidigare har gjort yrkesmedicinen till en självständig disciplin. Men detta att man inte har lyckats få någon professor tilsatt hindrar ju inte att man besätter läkaroch teknikertjänster samt anställer övrig laboratoriepersonal och kommer i gång med verksamheten! Här gäller det ju ytterst angelägna frågor. Samma sak gäller den yrkesmedicinska klinik som planeras i Linköping; man behöver inte heller där invänta att man får en överläkare till platsen. Herr talman! Herr Gustavssons svar på mitt första inlägg var enligt min mening inte likvärdigt med utskottets svar på vår motion. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta påstår att utskottet gjort en ordentlig redovisning och bedömning på s. 25 i betänkandet. Jag har också läst s. 25, och det var den sidan jag refererade i mitt anförande. Psykologiutbildningen har tagits bort ur grundutbildningen och ersatts med medicinsk psykologi. Då måste man väl anse det vara rimligt att elementär psykologi återinförs i psykiatriutbildningen! Det finns många ämnen som man skulle önska till psykiatriutbildningen. Jag tycker inte att jag skulle behöva föra någon polemik med utskottet, eftersom utskottet verkar känna mycket dåligt till både psykiatriutbildning och psykiatri.

Herr talman! Jag kan inte diskutera vem som har den bästa kompetensen när det gäller att bedöma dessa frågor — fru Hjalmarsson eller utskottet. Jag har hänvisat till vad utskottet skrivit och där vi hänvisat till den försöksverksamhet och den utredning som är på gång. Sedan får fru Hjalmarsson själv dra slutsatserna. Till herr Franzén vill jag först och främst säga att det är 1975 års vpk-motion som vi har behandlat i utskottet. Jag har sagt att det inte är så stora skillnader mellan utskottets skrivning och skrivningen i vpk:s reservation. Herr Franzén sade att det måste till kraftåtgärder på detta område. Herr Franzén har tydligen inte några större anspråk på kraftåtgärder, för i vpk-reservationen — jag vill ännu en gång citera den — heter det: ”Mot denna bakgrund bör regeringen verka för — — ”.

Jag sade tidigare att vi har anledning att beklaga att vi inte kommit så långt på detta område att vi kunnat synkronisera denna verksamhet med den lagstiftning som tidigare antagits.

Herr talman! Det kanske förbigick herr Gustavsson i Alvesta att jag sade att vi inte har någon reservation beträffande FV-blocken. Det framgår också av utskottets betänkande. Däremot skall vi, sade jag, följa den här frågan med uppmärksamhet och se till att utskottets löfte om bot och bättring beträffande FV-blocken infrias. Den väsentliga skillnaden mellan utskottets ställningstagande och reservantens gäller de yrkesmedicinska klinikerna. Det är klart att det, som herr Gustavsson sade i sitt första inlägg, händer saker när det gäller de yrkesmedicinska klinikerna. Men det som händer, det sker ute på arbetsplatserna. Det är där skadorna inträffar, och det är också där opinionen växer. Här i riksdagen händer det just inte mer än att det tillsätts utredning på utredning, som kan bli både 12 och 17 år gamla utan att man vidtar de åtgärder som utredningarna har starkt förordat. I och med att dagens plenum är slut är också min tid i den här kammaren ute — åtminstone för den här gången. Vad skall jag då föra med mig hem till mina arbetskamrater, när jag på tisdag står på arbetsplatsen igen och de kommer med sina frågor om vad vi sysslar med här uppe? Mitt intryck av den sista debatten, herr Gustavsson, är att man utreder frågor och att utredningarna framlägger förslag, som kan bli 12 eller 17 år gamla, och att man sedan utreder dem igen. Det är inte någonting som man med glad tillförsikt kan delge sina arbetskamrater.

Herr talman! Herr Franzén i Stockholm kan till att börja med tala om för sina arbetskamrater att han höll på att missa den här debatten - det är ju alltid något! Sedan vill jag hänvisa till s. 27 i betänkandet, där utskottet har redovisat de yrkesmedicinska enheter som redan finns och hur yrkesmedicinens organisation håller på att byggas ut. Jag vill också än en gång hänvisa till vad jag i mitt inledningsanförande citerade av vad utskottet har anfört om nödvändigheten av den pågående uppbyggnaden av företagshälsovården för att denna skall kunna fungera. Men för att den skall kunna fungera, herr Franzén, måste det också finnas läkare, och där kommer utbildningsfrågan in i bilden som en mycket viktig del.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta föreslog att jag skulle tala om för mina arbetskamrater att jag missade manuskriptet i den här debatten. Jag vill svara honom att jag redan inledningsvis har poängterat detta; det har jag således inte på något vis försökt sticka under stol med.

Herr talman! Det var en lång och innehållsrik rubrik som talmannen just föredrog, rubriken över socialutskottets betänkande nr 10. Det handlar om insyn, integritet, medinflytande och rättssäkerhet inom sjukvården m.m. I alla dessa frågor har vid en lång rad riksdagar lagts fram massor av förslag, som alla har haft det gemensamt att de har syftat till att stärka patienternas ställning i sjukvårdsorganisationen. De här många framstötarna har inte varit resultatlösa. Förra året tillsattes en utredning, medicinalansvarskommittén, som inte är en sådan där utredning som skall hålla på 12 eller 17 år utan som tillsattes förra året och beräknas vara färdig nästa år. Den behandlar en lång rad frågor som under åren har aktualiserats här i riksdagen. Inte desto mindre har det kommit ett nytt antal motioner i år också. Det är de som behandlas i socialutskottets betänkande nr 10. Här finns också en enda reservation, av herrar Åkerlind, Romanus och mig. Jag skall genast säga att i jämförelse med vad utskottsmajoriteten förordar är det inga krafttag reservanterna begär. Det är verkligen inga revolutionerande stora skillnader mellan oss.

På det väldiga område som sjukvården är uppstår ständigt nya problem — ävenså avslöjas ständigt gamla missförhållanden. Det kommer fram nya och som vi hoppas kloka och goda uppslag. Det skadar inte om en utredning som arbetar med dessa frågor får del av de uppslag som kommer fram. Jag skall nöja mig med ett enda exempel. fr.o.m. i år har patienterna inom sjukvården betydligt tryggare skadeståndsregler än tidigare att lita till om de råkar illa ut. Huvudmännen — landstingen som regel — har påtagit sig ett i det närmaste strikt skadeståndsansvar. Man täcker sina eventuella förluster med försäkringar. Men det finns ett undantag. Om skada som patienten drabbas av är orsakad av läkemedel — inte av personlig behandling — då är sjukvårdshuvudmannen inte skadeståndsansvarig. Det betyder inte att patienten inte kan få ersättning för en skada. Det pågår en annan utredning — den s.k. produktkontrollutredningen — som bl.a. sysslar med hur läkemedelsfabriker skall vara skyldiga att ersätta skada som åsamkats av deras läkemedel. Vi, några motionärer och reservanter, tycker att patienterna skall ha sin ersättning från samma håll, även om skadan är orsakad av läkemedel. Det kan inte vara rimligt att en patient som på något sätt lidit skada Nr 81 under behandlingen skall behöva vända sig till sjukvårdshuvudmannen Torsdagen den — landstinget — för att få ersättning för en del av skadan och till någon 15 maj 1975 helt annan — en läkemedelsfabrikant — för att få ersättning för en annan del av kanske samma skada. Man bör ha en enda ansvarig att göra med, = Insyn, integritet, nämligen sjukvårdshuvudmannen. Sedan är det sjukvårdshuvudman = medinflytande och nens sak att — i enlighet med vad produktkontrollutredningen nu kan rättssäkerhet inom komma fram till — i sin tur ta ut ersättning av läkemedelsfabrikanten. = sjukvården Det har sjukvårdshuvudmannen mycket bättre förutsättningar att göra än den stackars enskilde patienten. Detta är en sådan sak som vi anser att utredningsdirektiven bör kompletteras med. Därför har vi reservanter föreslagit att riksdagen skall skicka över motionerna till utredningen och be att den tittar också på dessa frågor. Värre än så var det alltså inte denna gång. Vad vi begär är alltså endast att den sittande utredningen skall titta på bl.a. denna fråga och en del andra saker som gäller patienternas integritet och rättssäkerhet. Med denna motivering yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Den som är sjuk har svårare att hävda sin rätt än den som är frisk. Sjukdomen sätter honom ofta i underläge i förhållande till sin omgivning, bl.a. till sjukvårdspersonalen. Det är självklart att denna personal har en önskan och ett syfte att hjälpa den sjuke. Detta hindrar dock inte att det kan uppkomma konflikter. Personalen är van att fatta beslut å patienternas vägnar. Därför finns det också en risk att man inte alltid fullt utnyttjar patientens egen medverkan och tar till vara hans synpunkter. Man börjar bli alltmer klar över att sjukvården bör, så långt det är möjligt, bygga på att patienten tar ansvar och deltar i beslut om sin egen vård. Kraven på en bättre rättssäkerhet och ökad demokrati i vården har alltså kommit alltmer i blickfältet. Medicinalansvarskommittén har tillsatts med uppgift att utarbeta förslag till former för patientinflytande och åtgärder för en bättre rättssäkerhet. Detta betraktar vi från liberalt håll som en stor framgång. Vi har många gånger tidigare här i riksdagen tagit upp frågor om patientinflytande och rättssäkerhet. De två motioner som vi nu behandlar aktualiserar viktiga delfrågor på detta område. Enligt min uppfattning bör riksdagen, som föreslås i reservationen, överlämna de här motionerna till utredningen så att uppslagen prövas. Grunden för både rättssäkerhet och medinflytande är god information. Är man inte informerad kan man varken hävda sin rätt eller delta i beslut. Det är så mycket som är främmande i sjukvårdssituationen. Osäkerhet om de medicinska sammanhangen och om vad som gäller i sjukvårdssamhället förstärker patientens känsla av hjälplöshet, av att vara utlämnad åt andras gottfinnande. Därför är en förbättrad information ett grundläggande krav, om vi skall kunna förverkliga rättssäkerheten, 71 Insyn, integritet, medinflytande och rättssäkerhet inom sjukvården ta hänsyn till patientens integritet och ge honom medinflytande i större utsträckning. I informationsfrågan har sjukjournalerna enligt min uppfattning fått en alltför stor uppmärksamhet i debatten. Det är viktigt att patienten har rätt att se sin sjukjournal. På det sättet skapas trygghet. Man kan få del av läkarens bedömningar, man kan gå tillbaka och kontrollera vilka åtgärder som har vidtagits och motiveringen för dem. Därför är det också viktigt att man kan lita på journalerna och att de inte ändras.

Det önskemålet anser jag mycket befogat. Däremot kan jag inte ansluta mig till ett annat förslag i samma motion om att man skall trycka upp blanketter för rekvisition av journaler och dela ut dem på försäkringskassorna. Det skulle vara att direkt lyfta fram sjukjournalen som ett informationsinstrument och ge intryck av att det skulle vara något normalt att man begär att få se sin journal. Det är ju inte alls fallet. Journalerna förs inte för att informera patienten, utan de är ett arbetsredskap inom sjukvården. De är ett dåligt medel att informera en person som inte är medicinskt skolad. Rätten att få se dem skall finnas som en trygghetsgaranti, men informationen till patienten bör normalt ske med andra medel. Jag vill stryka under det som sägs i motionen 778 av herr Molin m.fl. att det väsentligaste är att sådana rutiner införs vid vårdanstalterna att patienterna normalt får all den information de behöver för att kunna ta till vara sina rättigheter, och att de får den på ett begripligt sätt. Det är alltså detta och inte sjukjournalerna som bör stå i förgrunden när vi diskuterar informationen. Att respektera patientens integritet och rättigheter går igen på många områden inom sjukvården. Det bör få ligga till grund för utformningen av vårdlokalerna, så att inte undersökningar behöver ske och samtal med patienterna föras i rum där andra finns med. Den som av olika skäl behöver ett eget rum — det behöver inte vara av medicinska skäl utan kan också vara av psykologiska skäl som förstärks av de påfrestningar som själva vårdsituationen innebär — skall kunna få det, men å andra sidan skall också den som trivs bättre med sällskap än med ensamhet kunna få sin önskan tillgodosedd. Det bör inrättas samarbetsorgan, som självfallet måste vara olika för skilda typer av vård, och som kan finnas på olika nivåer inom vårdsystemet — samrådsnämnder, anstaltsnämnder, kliniknämnder osv. Man bör ge dem möjlighet att besluta om miljöfrågor, trivselfrågor och liknande. Sådant deltagande har framför allt sin stora betydelse inom långvården. Inom den akuta sjukvården, där vårdtiden kanske ligger under en vecka, kan man inte på samma sätt ge patienterna möjlighet att påverka vårdmiljön. Där får man snarare försöka att genom intervjuer i samband med utskrivningen ta till vara de erfarenheter som patienten har gjort — Nr 81 och låta dem komma de efterföljande patienterna till godo. Torsdagen den Vårdarbetet bör demokratiseras genom att man arbetar med vårdlag, 15 maj 1975 där de olika personalgrupperna är med och tar aktiv del i besluten om vårdens utformning. Insyn, integritet, Jag hoppas att medicinalansvarskommittén prövar dessa uppslag. Även = medinflytande och om riksdagen inte skulle gå med på reservanternas förslag att sända över = rättssäkerhet inom motionerna, är de i alla fall inte några hemligheter för utredningen och = sjukvården dess sekretariat. Det vore önskvärt att utredningen prövade ett samlat tienträttighetslag. I likhet med herr Carlshamre tror jag att det hade varit till fördel om utskottet hade gått med på att förklara att dessa uppslag skall prövas av utredningen. Jag är litet ledsen över att inte ens centerpartiet kunde ansluta sig till det förslaget. Jag ser emellertid att herr Gustavsson i Alvesta har antecknat sig på talarlistan, och jag hoppas att han kan ge oss någon förklaring. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Till herr Romanus vill jag säga att jag här har talat för utskottet, och centern står bakom utskottet. Därmed är kanske tillräckligt sagt om detta. Det råder inga delade meningar om de frågor som ryms under utskottsbetänkandets omfattande rubrik. Även herr Carlshamre har framhållit att skillnaderna mellan reservanterna och utskottet är mycket små. Reservanterna anser att motionerna skall överlämnas till utredningen, medan utskottets majoritet anser att frågorna ingår i de direktiv som medicinalansvarskommittén har fått. Kommittén har ett ganska vidlyftigt uppdrag. Den äger också ta upp rättssäkerhetsoch integritetsfrågor som har aktualiserats under arbetets gång. Därmed kommer även de frågor in som förs fram i motionen, i den mån de inte skulle vara klart uttryckta i direktiven. Två representanter för socialutskottet är ledamöter av medicinalansvarskommittén. Vi anser därför att det inte finns någon anledning att skicka över motionerna. Vi kan inte heller finna något skäl för att såsom reservanterna föreslår säga att kommittén särskilt bör uppmärksamma de frågor som tas upp i motionen. Jag förstår inte att det finns någon anledning att prioritera.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
Herr talman! Eftersom jag inte tror att jag kan vinna den votering som följer om en stund, vill jag bara uttrycka förhoppningen att de två ledamöterna i socialutskottet som tillhör medicinalansvarskommittén 173 Insyn, integritet, medinflytande och rättssäkerhet inom sjukvården stoppar de här motionerna i portföljen och tar dem med sig till kommitténs nästa sammanträde. Därmed vore de ju överlämnade.
Herr talman! Vi är medvetna om, eftersom vi känner till direktiven, att kommittén har möjlighet att ta upp de här frågorna. Men om det förs fram goda uppslag, så finns det väl all anledning för riksdagen att säkerställa att de också blir behandlade genom att officiellt sända över motionerna. Gör inte riksdagen det, får vi väl hoppas att de båda utskottsledamöterna som tillhör kommittén beter sig på det sätt som herr Carlshamre föreslog. Men det skulle ge större effekt, om riksdagen lämnade ett direkt uppdrag till kommittén att behandla frågorna. Jag kan inte komma ifrån att majoriteten, som Rune Gustavsson talat för, på detta sätt visar ett något svalare engagemang för de här viktiga frågorna än vad man hade gjort, om man hade ställt sig bakom reservanternas yrkande. Jag lyckades inte finna någon riktig förklaring till att herr Gustavsson och centerpartiet inte kunde stödja reservationen.
Herr talman! Jag tror att herr Carlshamre kan vara lugn utan att de båda ledamöterna har motionerna med sig i portföljen när de går till utredningen. Synpunkterna kommer fram i alla fall, för efter de diskussioner vi har haft kan de säkert innehållet utantill. Herr Romanus anser att centerns representanter skulle hysa ett svalare engagemang därför att vi inte står bakom reservationen. Det påståendet vill jag tillbakavisa. Jag kan inte finna att det som står skrivet i reservationen skulle vara uttryck för något större engagemang.

Herr talman! Det är ingen som helst tvekan om att svensk sjukvård står på ett högt plan i många avseenden. Men det finns självfallet också brister att övervinna och åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen för patienterna, bl.a. åtgärder för att öka förtroendet mellan läkarpersonal och patienter, en målsättning som ligger i alla parters intresse. I den fempartimotion som behandlas i socialutskottets betänkande nr 10 tas upp några frågor som kan tjäna detta syfte. Dit hör bl.a. att patienten ovillkorligen skall informeras om biverkningar av läkemedel och vilka risker som kan vara aktuella vid olika former av behandlingar. Socialstyrelsens uppmaning till läkarna att anmäla läkemedelsbiverkningar har numera skärpts, men i praktiken fungerar det tyvärr inte. I motionen framhålles att ett värdefullt komplement vore att i läkarinstruktionen införa föreskrifter som kan ge läkarna ledning i vad avser skyldigheten att meddela sina patienter och/eller deras anhöriga om riskerna för biverkningar av medicin, operationsrisker och liknande. Detta problem har också uppmärksammats av professor Håkan Rydin vid KO-ämbetet som i brev till socialstyrelsen betonar att det behövs ytterligare information om läkemedelsbiverkningar till allmänheten, särskilt till patienter som vill veta mera om de läkemedel som de ordinerats. Professor Rydins skrivelse är ett resultat av en anmälan från en patient som själv drabbats av svår gulsot med leverskada som följd av preparat som ordinerats av läkare. I sådana fall borde det kännas tryggt för en läkare att hans patient är medveten om att det kan förekomma biverkningar och risker. Socialminister Sven Aspling betonade i ett frågesvar i riksdagen i november förra året att en vidgad information på detta område måste anses vara viktig.

Följaktligen måste socialstyrelsen ytterligare inskärpa vikten av sådan information. Det finns också andra sätt, exempelvis att allmänheten genom påskrift på läkemedelsförpackningen får direkt information om eventuella biverkningar. De bipacksedlar som här åsyftas skulle vara en värdefull information, och man får hoppas att arbetet med dem bedrivs med största skyndsamhet. Frågan om rätten att ta del av sin egen patientjournal har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Den rätten finns numera, men också här måste man konstatera att den inte alltid fungerar i praktiken. Fortfarande finns det läkare som nekar patienter att få se sin journal utan att giltigt skäl kan åberopas och läkare som t.o.m. hävdar att journalerna är deras privata anteckningar. Andra säger att somatiska journaler lämnas ut, men inte mentala. Så säger Allan Bernståhle, en jurist som har många mål om just patientjournaler bakom sig. Att denna lagfästa rätt ännu inte slagit igenom är att beklaga därför att det inte stärker förtroendet mellan läkare och patienter. I bestämmelserna om rätten att utbekomma patientjournal heter det att en patient kan förvägras att se sin journal om det ”finnes grundad anledning antaga att genom handlingens utlämnande ändamålet med vården eller behandlingen skulle motverkas eller någons personliga säkerhet sättas i fara”. Visst kan det finnas fall då denna passus är motiverad för att journalerna inte skall lämnas ut, men regeln får inte missbrukas. I de flesta fall där det varit diskussion om utlämnade patientjournaler har det inte funnits fog för att åberopa denna bestämmelse. I motionen läggs också fram förslag som skulle underlätta för patienterna att få ut journalerna. Alla vet inte att den rätten finns. I detta sammanhang vill jag också påpeka vikten av att det tas initiativ till att samma rätt till sjukjournaler måste tillerkännas patienter inom företagshälsovården. Förra året motionerade vänsterpartiet kommunisterna om att så skulle medinflytande och rättssäkerhet inom Insyn, integritet, medinflytande och rättssäkerhet inom sjukvården bli fallet. Det gjordes mot bakgrund av en debatt i anslutning till att LKAB:s företagsläkare i Malmberget vägrade att låta gruvarbetare som ville se sina sjukjournaler få det. Utskottets skrivning var då positiv och inskärpte betydelsen av öppenhet mellan läkare och patienter även när det gäller företagshälsovården. Utskottet förutsatte att den tillsatta medicinalansvarskommittén skulle pröva frågan, och vi vill understryka vikten av att så sker. Till sist, herr talman, något om det strikta skadeståndsansvaret, som kanske är den viktigaste frågan i sammanhanget. Ett sådant ansvar vore även på detta område det enda riktiga om man vill ge patienterna ett fullgott skydd. Jag skall inte utveckla den frågan nu, utan vi avser att återkomma till den. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som fogats till betänkandet — även om det här har sagts att skillnaden inte är särskilt stor.

Herr talman! I ett tal som kommunikationsminister Norling höll i Boden i april framhöll han, att den nya trafikpolitik, som måste bli ett resultat av flera utredningars arbete, kommer att kännetecknas av att samhället i större utsträckning än nu kommer att känna ansvar för trafiken. Jag har ingenting emot ett sådant uttalande. Tvärtom betraktar jag det som helt klart att trafikpolitiska åtgärder framdeles på ett helt annat sätt måste fogas in i ett samhälleligt och samhällsekonomiskt sammanhang. Och jag vill gärna stryka under ytterligare en sats i detta tal. Kommunikationsministern fortsätter: De samhällsekonomiska fördelar som en god trafikförsörjning medför för människorna och samhället kan leda till sådana positiva resultat att de klart kompenserar det företagsekonomiska underskott som själva trafiken uppvisar. Detta är ett synsätt som vi från vårt parti har argumenterat för och som vi försökt utveckla i våra trafikpolitiska motioner. Vi menar att det är just detta synsätt som måste prägla den nya trafikpolitik som det trots allt tycks finnas förutsättningar att bygga upp. Att döma av de debatter som har förekommit både i trafikutskottet och i kammaren finns det nu även hos övriga partier intresse för utformandet av en trafikpolitik som skulle vila på sådana principer. Detta är att hälsa med tillfredsställelse. Det är glädjande inte minst mot bakgrunden av att en del partier naturligtvis haft en väg att gå innan de kom fram till dagens slutsatser. Det är ju ändå inte mer än tolv år sedan 1963 års traikpolitik stadfästes i riksdagen och då hälsades med översvallande tillfredsställelse av de borgerliga partierna. Den dåvarande kommunikationsministern fick flera fång rosor för de liberala tankegångar som präglade förslaget till trafikpolitik, medan högermannen herr Cassel i riksdagsdebatten t.o.m. lyckades slå fast att propositionen i sina huvuddrag väl rimmade med hans egen djupt konservativa uppfattning. Ja, det var då det. Nu är det som sagt annorlunda. Nu vill ingen fullt ut försvara 1963 års trafikpolitik. Bakom det kan skönjas en utveckling som inneburit att t.ex. en stor del av Sveriges järnvägar lagts ned sedan början av 1950-talet, medan bilismens utveckling nu inte längre enbart ter sig positiv. Vi har redan tidigare framhållit att vi tillmäter det arbete som de olika utredningarna på det trafikpolitiska området utför stor betydelse; detta gäller givetvis särskilt den stora trafikpolitiska utredningen, som närmast har att komma med förslag till riktlinjer för den framtida trafikpolitiken. Men vi är också medvetna om att alla partier här i riksdagen inte vill gå så långt som vi när det gäller att förändra 1963 års trafikpolitik. I varje fall är det en uppfattning man får av de borgerliga motionerna, vilka också präglar en stor del av utskottets betänkande. Vi betonar starkt i vår motion den planmässiga samordning och styrning av trafikpolitiska åtgärder som måste komma i stället för den nuvarande trafikpolitiken. Styrningsmomentet måste bli ett väsentligt inslag i den trafikpolitiska bild som skall fogas in i en progressiv samhällsutveckling. En riktig trafikpolitik bör ju ses som en väsentlig faktor i det sociala framåtskridandet. En stark trafikpolitisk styrning från statens sida kan exempelvis vara ett lämpligt regionalpolitiskt instrument för att stävja tendenserna till koncentration av befolkning och näringsliv i alltför tätbebyggda områden och för att främja en utveckling i försvagade regioner. Trafikpolitiska åtgärder krävs också för att minska trafikens skadeverkningar. Vi menar från vår sida att om man vill föra en trafikpolitik med en sådan målsättning bör man inte stå främmande för att tillgripa direkta regleringsåtgärder för att nå de önskade resultaten. Vi tror t.o.m. att det kan visa sig nödvändigt att vidta sådana åtgärder. Vi har i våra motioner — så även i år — påtalat de svårigheter som kan finnas när det gäller att genom taxesänkningar, goodwillåtgärder i annan form osv. söka uppnå bestämda trafikpolitiska mål. Vill man t.ex. få bort negativa effekter av bilismen i tätorter och samtidigt gynna kollektivtrafiken, får man i regel skapa bilfria zoner i tätortskärnorna. Vårt krav på ett program för överförande av tung trafik från landsväg till järnväg är ju också ett krav på direkta regleringsåtgärder. Det är att märka "att de kraven i stor utsträckning faller tillbaka på tidigare Svenska järnvägsmannaförbundets tiopunktsprogram för en bättre trafikpolitik. Kraven på fysiska regleringar tycks alltså ha facklig förankring. Med detta vill jag inte ha sagt att vi tar avstånd från andra metoder att förändra trafikpolitiken. Tvärtom har vi själva föreslagit sådana åtgärder. Men vi menar att åtgärder av olika slag bör komplettera varandra. Skall man kunna prioritera åtgärder i trafiken utifrån andra förutsättningar än vad som är avhängigt marknadsvillkoren, förutsätter detta dock möjligheter till direkta styrningsoch planeringsåtgärder. Utgående ifrån mitt förda resonemang ber jag, herr talman, att redan nu få yrka bifall till reservationen 2. Det har i den allmänna trafikpolitiska debatten talats mycket om nödvändigheten av att järnvägen åter får komma till heders, att den får en stark och bestämd roll i det framtida transportarbetet. En stor del av dagens betänkande handlar just om detta. En ökad satsning på järnvägsnätet kommer, tillsammans med att en ökad satsning måste till på andra kollektivtrafikmedel, att förutsätta en ökad skattefinansiering. Detta berördes också av kommunikationsministern i hans Bodental. Det är möjligt att många hesiterar inför ökade anslag till SJ; en del tycks anse att de redan är nog höga. Men då kan det vara bra att hålla i minnet att samtliga järnvägar i Västeuropa torde erhålla ekonomiska lättnader med större eller mindre belopp, utan vilka järnvägsdriften skulle få inskränkas eller eventuellt helt nedläggas. Enligt en sammanställning i SJ-Nytt år 1972 hade man i Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Västtyskland och Österrike en betydligt större omfattning på det offentliga stödet till järnvägarna än i Sverige. Men givetvis är det viktigt att SJ ges möjligheter att av egen kraft öka sin andel i trafiken. Utskottet säger i sin skrivning att betydande ansträngningar nu måste göras för att successivt anpassa SJ:s verksamhet till de ökade kraven på personoch godstrafiken. Den tekniska utvecklingen i form av t.ex. snabbtåg bör främjas. I det sammanhanget vill jag ändå peka på nödvändigheten av att säkerhetsåtgärder liksom personalens arbetsförhållanden håller jämna steg med den tekniska utvecklingen. Den senaste tidens tågolyckor —t.ex. olyckan i går — understryker utan tvivel detta. Det kan sägas utan att man går in på detaljer. Jag vet i varje fall att jag uttrycker järnvägspersonalens uppfattning om jag här framhåller att den tekniska utvecklingen inte bör leda till sådana påfrestningar att man riskerar att säkerheten därmed kan åsidosättas. Men jag tror att det med litet god vilja finns möjligheter att lösa detta problem. Vid utskottets behandling av de många motionerna har man i år med hänvisning till det omfattande utredningsarbete som pågår — det har redan herr Mellqvist berört — haft en strävan att i de centrala trafikpolitiska frågorna så långt som möjligt söka åstadkomma en enhetlig skrivning. Jag vill också här gärna understryka att flera av våra motionskrav har blivit välvilligt behandlade. Det gäller t.ex. det i motionen 1456 framförda yrkandet att anslaget för bibehållande av olönsamma järnvägsstationer skall ses över i syfte att åstadkomma en betydande justering. Det gäller också yrkandet och kravet på SJ i fråga om företagsekonomisk lönsamhet vid ställningstaganden till service av s.k. olönsam karaktär skall mildras. Utskottet understryker nu att SJ inte ensidigt kan driva ett sådant krav och betonar i anledning av vår motion vikten av att en uppjustering av anslagsmedlen till olönsamma järnvägsstationer vidtas. Dessa spörsmål har ju aktualiserats ytterligare genom SJ:s omfattande planer på nedläggning av stationer och olönsam trafik från den 1 juli i år. Vad gäller järnvägsfrågor i övrigt pekar utskottet bl.a. på att åtgärder för upprustning av inlandsbanan behöver vidtas i avvaktan på den trafikpolitiska utredningens mera definitiva resultat. Detta är i enlighet med riksdagens tidigare ställningstagande och har återigen påyrkats i motionen 1499 till årets riksdag. Det finns ett mycket stort intresse — inte minst hos de kommuner som har anknytning till inlandsbanan — att få till stånd en upprustning av både bana och materiel. Det är fråga om dels åtgärder på längre sikt, dels förbättringar på kort sikt, som i det aktuella läget kan möjliggöra ökade hastigheter och kortare restid och därmed göra järnvägsresan attraktivare. Att SJ nu tänker prova nya motorvagnar i trafik på inlandsbanan måste givetvis hälsas med tillfredsställelse. Utskottet påminner också om riksdagens tidigare uttalande att de kommersiella enheterna i Växjö, Borås och Umeå bör inordnas i de fasta distriktsorganisationerna vid SJ. Utskottet förutsätter att beslutet om detta fullföljs. En fråga att ställa i detta sammanhang är väl: Har SJ gjort något för att riksdagens beslut skulle följas? Det finns snarare tecken som tyder på att SJ i den här frågan arbetar efter ett perspektiv i enlighet med SJ:s ursprungliga intentioner — nämligen att försäljningsverksamheten på dessa enheter skall avvecklas. Vi har i vår motion 1456 och i motioner tidigare år påpekat att de upprepade taxehöjningarna verkat mycket negativt när det gäller SJ:s möjligheter att hävda sig inom persontrafiken. Behovet av radikala sänkningar av biljettpriserna, t.ex. i form av 50-kort, har framhållits. Vi hälsade därför med tillfredsställelse tillsättandet av 50-kortsutredningen. Kravet på taxesänkningar vid SJ har sociala motiveringar men styrks också av energipolitiska skäl liksom av önskvärdheten att den reguljära SJ trafiken blir konkurrenskraftigare gentemot charteroch veckoslutstrafik. Utskottet understryker nu att den försöksverksamhet med sänkta biljettpriser som SJ bedrivit bör fortsätta, inte minst i syfte att stimulera trafik på banor där det finns stor ledig kapacitet i tågen samt på sträckor som är socialoch regionalpolitiskt viktiga. Försök med kraftigt reducerade priser bör sättas i gång på inlandsbanan och på de riktigt långa sträckorna över huvud taget. Jag skulle också vilja säga några ord om en motion där jag själv är medmotionär. Det gäller motionen 1463 med herr Jonsson i Alingsås som första namn. Den tar upp frågan om ökat samarbete mellan kommunikationsverken. Speciellt är det samarbetet mellan postverket och SJ som vi motionärer vill uppmärksamma. Det är ingen ny fråga — den har behandlats i riksdagen tidigare — och som framhålls i motionen har det från fackligt håll visats stort intresse för att få till stånd ett bättre samarbete på olika områden mellan olika statliga verk. Vid trafikutskottets behandling av frågan har det framkommit att Statsanställdas förbund tagit initiativ för att få till stånd det här efterlysta samarbetet. Man håller nu på med ett kartläggningsarbete där det förs resonemang mellan representanter för Statsanställdas förbund och medlemmar av regeringen. Man kontaktar därvid också de olika generaldirektörerna. Det här har av oss motionärer liksom av trafikutskottet givetvis hälsats med tillfredsställelse, men vi förväntar oss också att det inte bara skall bli överläggningar på central nivå utan att personalen på både regional och lokal nivå skall beredas möjligheter att ge sina synpunkter på hur planering av gemensam verksamhet skall kunna åstadkommas. Personalen har ofta i hög grad erfarenhetsmässigt kunnat dra slutsatser av bristerna på det här området, och kunskaper baserade på erfarenhet bör man alltid ta vara på. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om ytterligare två vpk-motioner. I motionen 274, där jag är huvudmotionär, föreslås att riksdagen uttalar sig för införande av kommunikationsradio vid utformningen av den kollektiva trafikservicen i glesbygder. Utan tvekan skulle en sådan serviceåtgärd vara av stort värde för glesbygdens människor som har bristfällig service med kollektivtrafik. Vi motionärer hade tänkt oss att allmänheten i ett sådant system skulle kunna nå kontakt genom någon form av kommunal sambandscentral. F. n. används ju kommunikationsradio med i regel god aktionsradie inte bara av taxibilar utan också av vägförvaltningarnas och lastbilscentralernas bilar, bilar i timmertransporter osv. Kommunikationsradio skulle kunna användas i den reguljära linjetrafiken med bil, men andra slag av transportbilar skulle givetvis också kunna inordnas i den kommunala servicen. Utskottet förutsätter i sin skrivning att tekniska möjligheter av det slag vi åsyftat skall kunna ges plats i den framtida utformningen av den kollektiva trafikförsörjningen, som f.n. behandlas av kollektivtrafikutredningen. I motionen 372 har vi från vpk tagit upp frågor som har att göra med handikappanpassningen i kollektivtrafiken, närmast då vid byggnation av kollektivtransportmedel och anläggande av hållplatser. Vi bör ju komma ihåg att kommunikationerna skall vara till för människorna — men inte bara för de människor som är fullt friska och inte har några rörelsehinder. De människor som är rörelsehindrade i ett eller annat avseende har samma rätt, eller kanske större rätt, att ställa krav på tillgängliga kommunikationer. Frågan om i vilken grad trafiksystemen hittills anpassats till de handikappades krav berör framför allt systemens stationer, hållplatser och transportmedel. T-banan i Stockholm är väl f. n. i stort sett tillgänglig för eller kan i varje fall användas även av rullstolsburna. Men bussarna har i allmänhet — och det gäller hela landet — hög instegshöjd, ibland nivåskillnad även inne i bussen och smala dörrar. I glesbygdens lugnare trafikrytm kan det kanske vara lättare för en del rörelsehindrade att åka, men många är ju också där utestängda. I t.ex. Stockholms trafikjäkt finns naturligtvis ingen möjlighet för gravt rörelsehindrade att använda sig av bussarna i kollektivtrafiken. Vid nyeller ombyggnad av stationsbyggnader gäller numera anvisningarna till 42 § byggnadsstadgan, som anger vad som krävs för att en byggnad skall anses vara handikappanpassad. Något motsvarande finns inte i fråga om transportmedlen. Tiden borde därför nu vara mogen att också införa en motsvarande garanti att gälla vid utformningen av alla kollektiva trafiksystem och därigenom uppnå en anpassning till de handikappades behov. Det är vad vi har sagt i vår motion. Utskottet instämmer i att de i motionen aktualiserade frågorna framstår som angelägna men hänvisar till att de här problemen är föremål för behandling i den s.k. HAKO-utredningen där också handikapprörelsen är representerad. Inom vissa verk arbetar tydligen särskilda samarbetsgrupper, i vilka även företrädare för handikapprörelsen ingår, med sådana här frågor. Vi har i motionen pekat på att speciellt projektet Tätortsbuss 1985 framstår som betydelsefullt, eftersom det slutgiltiga resultatet av projektet för lång tid framöver kan bli normerande för busstrafiksystemets utformning.